Fru talman! Det finns ett antal exempel på att kemikalieinspektionen har fattat beslut i sådana här fall och andra, t.ex. när företaget inte har lyckats att bevisa att en viss produkt är ofarlig.
Fru talman! Jag är inte säker på att vi kommer så mycket längre här i kväll. Men jag kan ändå konstatera att produktionen av PVC-förpackningar i Sverige tydligen har upphört, om jag har förstått svaret rätt. Det är ju ändå en framgång. Här vill det till att man också vågar gå på sådant som importeras. Det borde inte vara orimligt att ställa samma krav på importen, även om det kanske finns en och annan i utlandet som beklagar sig över detta.
Fru talman! Jag noterar med glädje att Roy Ottosson har uppmärksammat att produktionen i Sverige har upphört. Regeringen arbetar också med importfrågorna. Det tar litet längre tid. Det var därför en stor framgång att få till stånd en uppgörelse om svensk produktion så att inte arbetet ytterligare försenades.

Herr talman! Vi lever återigen i ett Europa. Tysklands återförening i förra veckan utgör bekräftelsen på den historiska omvandling som burits upp och bärs upp av modiga män och kvinnor och som återgett folken i Central och Östeuropa deras frihet. Ännu finns det folk i vår omedelbara närhet som inte uppnått sin självständighet. Jag tänker på de baltiska republikerna. Det finns anledning att i denna Europadebatt särskilt tänka på dem och uttrycka vår bestämda vilja att stödja och hjälpa deras återinträde i det internationella samfundet som självständiga nationer. Ännu finns det länder i Europa där de mänskliga fri och rättigheterna inte är säkrade. Vi upprörs i dag av skildringarna från Rumänien. Dessa folk måste få vårt stöd och vår hjälp. Att andra världskrigets förfärliga arv nu äntligen läggs i graven öppnar nya rika livsmöjligheter för alla européer. I de forna kommuniststyrda länderna får människorna nu en möjlighet att befästa sina frioch rättigheter och befriade från planhushållningens fattigdomsskapande tvångströja börja bygga upp sina förödda ekonomier. För oss lyckligt lottade i väst medför järnridåns fall möjligheter till nya mänskliga och kulturella kontakter, nya utmaningar och nytt ansvar. Självfallet medför också denna historiska omvandling, som i sin grund är så genomgående löftesrik, svårigheter, påfrestningar och risker. Övergången från planhushållning till marknadsekonomi, nödvändig som den är, kommer att medföra stora påfrestningar och kräva hjälp från de etablerade marknadsekonomierna. När förtrycket lyfter avslöjas den förstörda miljön. Också här måste vi hjälpa till. Folken i öst har till skillnad från oss i de öppna samhällena i väst inte naturligen förts samman i fredliga värv som handel, turism, ungdoms och kulturutbyte. Under förtryckets stela yta har gammal misstänksamhet och gamla etniska motsättningar fått leva kvar. Desto viktigare är det att folken i Central och Östeuropa nu blir deltagare och medlemmar i det fredliga europeiska samarbete på demokratins och marknadsekonomins grund som med sådan framgång byggts upp i Västeuropa. Ungern, Tjeckoslovakien, Polen och Jugoslavien är på väg att bli medlemmar i Europarådet. Och ännu fler länder i öst har gäststatus. Inom den Europeiska gemenskapen, EG, pågår ett intensivt arbete med att ta fram särskilda associationsavtal, s.k. Europaavtal, som skall erbjudas reformländerna i öst. Det är intressant att notera att den politiska dialogen på hög nivå åsätts en betydande vikt i dessa avtal. När så de 34 signaturländerna i ESK-processen samlas till toppmöte i Paris i november, fattas förhoppningsvis de beslut som stegvis kommer att göra det möjligt för Helsingfors-processen att bilda ramen för den av alla önskade nya europeiska säkerhetsordningen. Jag noterar med tillfredsställelse den positiva rapport som utrikesministern givit oss här i dag om läget inför Ett nytt Europa håller på att växa fram. Ett Europa präglat av fredlig samverkan och av utvecklingsansträngningar för att söka säkra ekonomisk välfärd och god miljö åt alla. Detta nya Europa erbjuder också oss i Sverige nya möjligheter men också nya utmaningar. Vi måste nu äntligen skaffa oss en Europapolitik. Vi måste vara beredda att engagera oss i och hjälpa våra nära grannländer. Vi måste delta i den s.k. 24-gruppens hjälp till de nya demokratierna i öst. Vi måste bestämma oss för vår roll i den djupare Europaintegrationen, den som benämns med två bokstäver EG, Europeiska gemenskapen, och som går vidare med sådan tyngd och kraft och som kommer att omfatta allt fler länder under 90-talet. Det är alldeles klart att EG blir den naturliga kärnan i det nya samarbetets Europa. Efter den första renässans som den inre marknaden och begreppet 1992 inneburit för EG och hela Europa står EG i dag inför en andra renässans, som handlar såväl om att fördjupa och demokratisera det egna samarbetet som att öppna det för det övriga Herr talman! Vill vi i Sverige fortsätta att sitta på åskådarplats och betrakta det stora europeiska skeendet? Nöjer vi oss med att vara andra rangens euopéer, åskådare utan rösträtt i de församlingar där Europas och vår egen framtid utstakas? Är det nog för våra svenska och europeiska ambitioner att genom ett utvidgat frihandelsavtal -- ett EES-avtal -- söka rädda oss själva från diskriminering och välfärdsförluster? Moderata samlingspartiets svar på dessa frågor är nej. Vi menar att också Sverige har en uppgift att fylla när det gäller nydaningen av det europeiska samhället -- det nya Europa, för den fria människan. Också Sverige måste i samverkan med övriga nordiska länder fullt ut som medlem delta i det europeiska samhällsbygget. Också svenska medborgare måste få rösträtt i Europeiska gemenskapen. Vi räds inte Europa! Vi ser möjligheterna. Vi tror att svenska medborgare, företag och institutioner har något att ge till den europeiska utvecklingen. Vi är övertygade om att den svenska kulturen, den svenska identiteten, den svenska nationalkänslan kommer att berikas av tätare kontakter med den europeiska mångfalden. Varför är svensk socialdemokrati så ängslig för Europa? Varför ser man bara risker? Varför bromsar man hela tiden? Varför kan man inte se riktigheten i den danska utrikesministerns vision om ett Norden, där alla länder blivit EG medlemmar, och i kraft av sitt samarbete och sina gemensamma värderingar påverkar den europeiska utvecklingen? Varför låtsas man som att EG är ett bygge som vid en viss tidpunkt är färdigt -- enligt utrikesministern år 1993 -- och som vi då kan sätta under förstoringsglas och besluta oss för om det passar oss att tillhöra eller inte? Så är det inte. EG är en stegvis process, vars utveckling medlemsländerna hela tiden kan påverka. EG:s framgång är baserad på just denna stegvisa metod. Försöker man ta ett för långt steg är det alltid några medlemsländer som bromsar. EG befinner sig nu i en betydelsefull utvecklingsfas. I december skall två regeringskonferenser avhållas, en om den ekonomiska och monetära unionen och en om institutionella reformer eller, som det heter, den politiska unionen. Redan när dessa konferenser är över kommer innehållet att ha klarnat i de nu pågående diskussionerna, och fördragstexter skall vara klara till sommaren 1991. Den kunskap som vi kan önska ha om EGs marschinriktning efter de viktiga regeringskonferenserna får vi således långt tidigare än det av utrikesministern utvalda årtalet 1993. I själva verket är det så att om Sverige vill vara med när EG återigen öppnar dörren för nya medlemmar så bör vi snarast följa i Österrikes fotspår och lämna in vår ansökan. Vi moderater föreslår att detta sker under andra halvåret 1991 efter de allmänna valen i september. Som vitbokens fader Lord Cockfield påpekade i måndags här i Stockholm så måste kommissionen behandla de ansökningar som lämnas in. Med Österrike pågår just nu ''detaljerade samtal''. Att bli medlem av EG kräver en betydande process, som sträcker sig över ett antal år. Det är t.ex. nödvändigt att söka medlemskap cirka ett år innan de formella förhandlingarna skall börja för att ansökan skall kunna prövas och förhandlingarna förberedas av bl.a. kommissionen och Europaparlamentet. Det är detta som just nu sker med den österrikiska ansökan. Därmed står det klart, att Sverige bör lämna in en ansökan om medlemskap andra halvåret 1991 eller allra senast i början av 1992. Men en ansökan om medlemskap kräver noggranna förberedelser. Det handlar om ett stort nationellt ställningstagande, och detta måste som sådant föregås av en stor nationell debatt. Den debatten har nu tagit sin början. Det är bra. Herr talman! Vi moderater vill söka medlemskap i EG med bibehållen alliansfrihet och bibehållen säkerhetspolitisk inriktning. Det innebär att det är viktigt att det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet inom EG får en sådan uformning att det inte behöver omfatta en gemensam försvarspolitik. Det utrikespolitiska samarbetet inom EG har kontinuerligt utvecklats under de senaste decennierna. Det är alldeles riktigt att den dramatiska förändringen av den europeiska säkerhetspolitiska geografin under 1989 har lett till en ny diskussion inom EG-staterna om ett vidareutvecklat utrikespolitiskt samarbete. I denna diskussion höjs också röster för att i EG-samarbetet ta in säkerhetspolitik. Jag vill gärna understryka detta, och jag vill gärna i ett senare inlägg höra om utrikesministern delar min bedömning. Det förefaller emellertid mycket osannolikt att detta utrikespolitiska samarbete skulle ges en överstatlig karaktär genom att en majoritet med beslut kunde binda en minoritet eller en enskild stat i en enskild viktig fråga. Det förefaller vidare sannolikt att den militära säkerhetspolitiken liksom hitintills inte kommer att föras in i EG-samarbetet. Herr talman! Att socialdemokratins motstånd mot medlemskap i EG nu tycks ha luckrats upp så att signalen gått från rött till gult är naturligtvis tillfredsställande. Men hur länge kan socialdemokratin undvika att ge klart besked om sin inställning? Det är ett demokratiskt krav att Europafrågorna diskuteras i nästa valrörelse. Ett så stort nationellt ställningstagande som frågan om Sveriges deltagande i Europeiska gemenskapen måste föregås av en omfattande debatt. Herr talman! Vi moderater är övertygade om att Sverige i samarbete med de övriga nordiska länderna har en konstruktiv och viktig roll att fylla i de europeiska gemenskaperna. Herr talman! Låt mig sluta mitt anförande med att påpeka, liksom utrikesministern, att samtidigt som hotet om storkrig i Europa har begravts under Berlinmurens sönderhackade betong har krigshotet återuppstått i Persiska viken. Jag vill därför sluta med att erinra om FNs stora roll för världens och

Herr talman! Under de senaste tolv månaderna har Europa förändrats i en takt och på ett sätt som ingen av oss trodde vara möjligt. Berlinmuren har rivits och järnridån rasat. Socialistiska enpartistater har fallit ihop som korthus. Kvar finns desillusionerade människor, konkursmässiga ekonomier och en svårt söndertrasad miljö. I fruktansvärt avslöjande TV-reportage från Rumänien har vi de senaste dagarna sett vidrigheterna från ett kommunistiskt system. Nu visar sig facit av den halvsekellånga tävlan i Europa mellan diktatur och socialism å ena sidan, demokrati och marknadshushållning å den andra. Kommunisternas ideologiska haveri är totalt. Det gäller även det svenska vänsterpartiet. Förhoppningarna inte minst hos många svenska socialdemokrater att folket i Östeuropa skulle byta kommunismen mot en mjukare variant av socialism har kommit på skam. Herr talman! Utvecklingen i Europa under det senaste året har varit lika glädjande som spännande. Sverige har bidragit till utvecklingen genom bl.a. en fast demokratisk förankring, ett välutvecklat näringsliv och satsningen på frihandel. Men vi har knappast tillhört de pådrivande när det gällt att få till stånd den gemenskap i Västeuropa som blivit motorn i processen. Tvärtom har många genom åren felbedömt läget. Ingvar Carlsson och Anne Marie Lindgren skrev t.ex. i boken Vad är socialdemokrati? : Östeuropa har genomfört en snabb industrialisering och har en hög bruttonationalprodukt. Det finns åtskilligt att invända mot systemet i dessa länder men de bevisar ovedersägligen att kapitalismen inte har monopol på att skapa materiellt välstånd.'' Även utrikesministern kan ha anledning fundera över förhastade uttalanden som detta från november i fjol: p1 > ''Ett förenat Tyskland skulle i dag bli ett chauvinistiskt Tyskland, som vill sätta sin prägel på samarbetet inom ett nytt Europa.'' -- ''En alltför snabb återförening skulle skapa problem.'' Men låt oss lämna tidigare felbedömningar av både socialdemokrater och kommunister och i stället fråga: Hur kan nu Sverige bäst medverka till att de freds och välståndsbildande krafterna får fullt genomslag? Ett krig i Europa får inte inträffa. Vi vet att det kan förhindras. Krigsriskerna har minskat, en nedrustning har inletts, och i förra veckan rapporterades om nya steg i den processen. Det gemensamma målet är gemensam säkerhet. I Europa finner vi de länder som står oss närmast, vilkas kulturarv vi delar och vilkas syn på mänsklig värdighet, frihet, demokrati och rättvisa överensstämmer med vår egen. I dag växer ett nytt, öppnare och mera enat Europa fram. Sverige får inte hamna vid sidan av denna utveckling. Samarbetet sträcker sig över allt vidare områden. Det handlar om ekonomi, miljö, utbildning, forskning, kultur. Till det allra viktigaste hör nya möjligheter för människor att utan byråkratiska hinder röra sig fritt i Europa -- att själva välja var de vill studera, arbeta och bosätta sig. Livschanserna ökar i ett enat och demokratiskt Europa. Även vi svenskar måste få vara med om det spännande äventyret att bygga ett nytt Europa. Det bästa sättet att förebygga gränskonflikter är att göra gränserna mindre viktiga. Det var denna insikt som drev fram den europeiska integrationen efter andra världskriget. Tillkomsten av EG har inneburit ett slut på de sekelgamla motsättningarna mellan de gamla ärkefienderna Frankrike och Tyskland och verksamt bidragit till att stärka demokratin. Också Europarådet har haft en viktig uppgift. När järnridån nu lyfts bort finns dock risken att gamla regionala eller nationella konflikter blossar upp på nytt. EG-samarbetet är därför viktigt också för att garantera fred och stablilitiet i det nya Europa. Ett enat Europa är dock inte detsamma som ett centraliserat Europa. Tvärtom öppnas på nytt gamla kontaktvägar och nya möjligheter till regionalt samarbete, t.ex. i Norden och kring Östersjön. En modern motsvarighet till den gamla Hansan skulle ha stor betydelse för fred och samarbete i vår del av världen. Utvecklingen i Europa har också fått effekter i andra världsdelar. Den sovjetiska modellen har under decennier varit en förebild för alltför många afrikanska härskare. När den nu kollapsat och förlorat all trovärdighet leder det till att allt fler människor i dessa länder kräver politisk pluralism och flerpartisystem. De hämtar inspiration och argument från demokratiseringen i öst och från de europeiska samarbetssträvandena. Detta är glädjande och bör stimulera en starkare betoning i det svenska biståndet av åtgärder som stöder denna utveckling mot demokrati i tredje världen. Men i det nya Europa behövs också kraftfulla talesmän för ett ökat internationellt bistånd från Europa. Sverige kan i denna strävan ge stöd åt länder som Holland och Danmark. EG beslutade i mitten på 1980-talet att skapa en inre marknad med fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital. Betydande framsteg har gjorts, och vid utgången av år 1992 är målet med stor sannolikhet uppnått. För Sverige, liksom för övriga EFTA-länder, är det viktigt att inte hamna vid sidan av denna utveckling. Inom EFTAs ram deltar därför Sverige i förhandlingar med EG om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde. På så sätt hoppas vi få del av de fyra friheterna och även på andra sätt få medverka i ett fördjupat samarbete med EG. För att uppnå detta är vi beredda att anpassa våra lagar till gällande EG-regler. Folkpartiets önskan är att dessa förhandlingar skall bli framgångsrika. För liberaler är Europasamarbetet något mer än en möjlighet att åstadkomma ökat välstånd. Som en röd tråd genom integrationsprocessen i EG går strävan att skapa ett ''Medborgarnas Europa'' -- ett hemland för Gemenskapens 340 miljoner invånare. Därför riktas också uppmärksamheten alltmer på den sociala dimensionen, på behovet att politiskt samverka för att öka människors trygghet, främja en god miljö och utveckla eftersatta regioner. Alla politiska krafter i EG är inte lika positiva till detta. Inom EG finns både de som vill driva på samarbetet på det sociala och miljöpolitiska området och de som vill bromsa det. Som medlem i EG skulle Sverige kunna liera sig med de krafter som driver på. Inte minst på miljöområdet är det otillräckligt att föra kampen nationellt -- där krävs internationell samverkan. I vissa miljöfrågor ligger Sverige före EG-länderna, i andra har de kommit längre, t.ex. vad gäller krav på miljökonsekvensanalyser innan viktiga beslut fattas. Sverige bör hålla ett högt tempo i miljöpolitiken, högre än vad EG påbjuder, och medlemskap i EG utgör inget hinder för det. Men däremot skulle ett medlemskap i EG ge oss ökade möjligheter att påverka miljöpolitiken i Europa. Många gånger är det väsentligare att 340 miljoner människor tar ett halvt steg i rätt riktning än att 8 miljoner tar ett helt. De länder som ingår i EG avstår från delar av sin nationella suveränitet men får i utbyte del i den gemensamma beslutanderätten. Också de länder som väljer att, utan medlemskap, införa samma regler som Gemenskapen går miste om delar av sin suveränitet, dock utan att komma med i de organ där reglerna utformas och beslutas. Därigenom riskerar dessa länder att på sikt få en allt sämre balans mellan beroende av och inflytande över det regelverk som är en förutsättning för de öppna gränserna och den fria rörligheten. Hänsyn till omvärldens förtroende för den svenska alliansfriheten har varit det bärande motivet för att Sverige hittills inte sökt medlemskap i EG. Förhållandena i Europa har förändrats. Utvecklingen av relationerna mellan stormakterna har gått mycket snabbt. Viktiga överenskommelser om truppreduktioner och tillbakadragande av såväl trupper som offensiva vapen har ingåtts. Nya omfattande överenskommelser är på väg. Utvecklingen i Central och Östeuropa bidrar till att radikalt minska spänningarna mellan stormakterna. Warszawapaktens fortgående sönderfall, NATOs ändrade inriktning och tillkomsten av det nya Tyskland understryker ytterligare denna utveckling. Sker inga bakslag talar allt starkare skäl för att medlemskap i EG går att kombinera med fortsatt alliansfrihet och ett fullföljande av svensk neutralitetspolitik. Sverige bör fullt ut medverka i den europeiska integrationen på samma villkor som gäller för de länder som är medlemmar i EG. Gemenskapen har förklarat att den är beredd att pröva ansökningar om medlemskap så snart den inre marknaden är genomförd, dvs. fr.o.m. 1993. Sådana ansökningar föreligger redan från Österrike, Turkiet, Cypern och Malta. Också Ungern har uttalat sin avsikt att söka medlemskap av EG. Folkpartiets åsikt är att Sverige, med de givna förutsättningarna, under den kommande riksdagsperioden bör ansöka om medlemskap i Europeiska gemenskapen. Detta bör ske i så god tid att Sveriges medlemsansökan inte kommer att behandlas senare än ansökningarna från Österrike, Turkiet, Cypern och Malta för att nu inte nämna Ungern. Är socialdemokraterna beredda att medverka till detta, vare sig ni då är i opposition eller i regeringsställning? Herr talman! I våra baltiska grannländer fanns i våras en stämning av glädje, kanske rent av eufori, över att den nationella identiteten återvunnits, även om vägen fortfarande tycktes vara lång till återupprättad full självständighet. I dag är stämningarna mer bistra. De utlovade förhandlingarna med centralmakten i Moskva om formerna för utträde ur den påtvingade unionen kom aldrig i gång under sommaren trots upprepade löften. Kanske kan den senaste veckans signaler om kontakter mellan Litauen och Moskva ändå innebära att processen kommer i gång. Men det dominerande intrycket från våra kontakter med vänner i de baltiska folkfronterna är, att upplösningstendenserna i den sovjetiska ekonomin och den sovjetiska statsledningen riskerar att skapa en situation där inga kontakter alls kan tas, eftersom man inte kan hitta någon motpart på centralt håll som har mandat att förhandla. Skulle dessa farhågor besannas betyder det att en mycket farlig situation kan uppstå. Irrationella och ansvarslösa aktioner från delar av den traditonella sovjetiska maktapparaten skulle kunna orsaka stor skada inte bara för balterna utan för hela demokratiseringsprocessen i Det är därför så mycket viktigare att vi från svensk sida tydligt markerar vad vi hoppas och förväntar oss av utvecklingen i våra baltiska grannländer. Det finns bara en lösning på den i längden ohållbara situation som uppstod när Nazi-Tyskland och Östeuropa mellan sig och som ledde till att de baltiska staterna ockuperades och därefter annekterades av Sovjetunionen -- och det är att självständigheten återupprättas i enlighet med de baltiska folkens i fria val uttryckta önskemål. Nu ritas Europas karta om efter det kalla kriget. De baltiska ländernas öde får då inte förbises. Den svenska regeringen borde, i likhet med Islands regering, markera våra förväntningar om återställd baltisk självständighet genom att redan nu uttryckligen förbinda sig att verka för att de baltiska staterna får bli observatörer vid fortsättningen av ESK-processen, inför höstens möte i Paris och därefter. Det vore ett nytt steg i den positiva utveckling som hittills skett. Det är viktigt att vi som närmsta grannland till Estland, Lettland och Litauen bidrar till att det kan tas. Min fråga är: Är utrikesministern beredd att ta detta steg?

Herr talman! Låt mig börja med att gratulera talmannen till initiativet till den här Europadebatten. Jag tycker att det är en mycket tydlig markering av den vikt som vi fäster vid Europafrågorna och av att utformningen av en ny svensk Europapolitik är en av våra viktigaste politiska uppgifter. Samtidigt finns det väl också anledning att slå fast att vårt ökade intresse för Europa inte får gå ut över vårt intresse för vad som händer i andra delar av världen och inte får försvaga vår solidaritet med de fattiga folken i Afrika, Asien och Latinamerika och vår vilja att arbeta för en fred som omfattar hela världen och inte bara Europa. Det är alldeles självklart att den händelseutveckling som vi har fått uppleva i Europa under de allra senaste åren ställer stora krav på nytänkande och på att vi förmår att utnyttja de möjligheter som utvecklingen ger oss. Vi har fått uppleva ett mycket dramatiskt skeende. Det är den mest genomgripande omdaningen av Europas politiska karta som någonsin har inträffat i fredstid. Den här omdaningen präglas å ena sidan av en integrationsprocess i Västeuropa och å andra sidan av en frigörelse och man kan i viss mening säga en upplösningsprocess i Östeuropa. Det paradoxala är att trots att man kan se det här som två motsatta utvecklingsriktningar leder de hän mot ett Europa präglat av större gemenskap än någonsin tidigare, ett Europa präglat av demokrati, marknadsekonomi och, hoppas vi, även ett socialt och ekologiskt ansvarstagande. Detta skapar nya och spännande möjligheter. Vi får väl erkänna att Sverige, som så många andra länder, togs på sängen av den snabba utvecklingen i Östeuropa. Det är i och för sig inget märkligt med det.

Det här är en utveckling som få har förutsett, men som naturligtvis är oerhört spännande och fascinerande och skapar nya möjligheter. Det beklagliga är att Sveriges profil inför den här utvecklingen har varit så låg. Den svenska politiska reaktionen var tidigt mycket tvekande och mycket försiktig. Signalerna från Sverige till dem som stod bakom frigörelsesträvandena i öster var: Ta det litet försiktigt, gå inte för fort fram. Det är klart att detta inte har skapat någon större tilltro till Sveriges vilja att stå upp för frihet och demokrati i Östeuropa. Det har nu bättrat sig. Det vill jag gärna erkänna. Det uttalande som utrikesministern gjorde i dag var betydligt bättre än de som förekom för något år sedan. Men det har i mycket stor utsträckning varit riksdagen som har varit pådrivande för att till stånd en bättre politisk attityd från Sveriges sida gentemot frigörelsen i Baltikum och Östeuropa i övrigt. Jag tycker att den låga profilen är beklaglig. Sverige har nämligen ett mycket stort ansvar. Vi har ett moraliskt ansvar att stödja våra grannfolks strävanden efter frihet och demokrati. Vi har naturligtvis också ett eget intresse. En demokratisk omvärld är en stabilare och säkrare omvärld. Ett demokratisk Nord och Östeuropa är säkrare och stabilare och bidrar också till vår säkerhet. En utveckling mot marknadsekonomi och en positiv ekonomisk utveckling är naturligtvis också positivt för våra möjligheter till ett fruktbärande samarbete med våra grannar. Östeuropas miljöproblem är också våra miljöproblem. Detta medför att vi har all anledning att med kraft stödja den nya utvecklingen i Östeuropa. Vi bör göra det politiskt, och vi bör också göra det ekonomiskt och praktiskt. Även här kan man beklaga den försiktiga svenska hållningen. Av det mångomtalade svenska östbiståndet bidde det faktiskt bara en tumme. En miljard låter väldigt mycket, men när man delar upp den på tre år och ett mycket stort antal länder blir det inte särskilt mycket. Polen, som är det land som får mottaga mest stöd från oss, får ungefär 100 miljoner om året. Alla de övriga östeuropeiska länder skall när det gäller det bilaterala biståndet dela på 75 miljoner om året. Våra grannar i Baltikum, som verkligen borde ha anledning att ställa stora förhoppningar till stöd från Sverige, kan räkna med några strödda miljoner. Till detta kommer att det tycks ta mycket lång tid att komma i gång med något praktiskt arbete. Ännu har nästan inget reellt skett. Jag tycker, herr talman, att detta är pinsamt och beklagligt. Jag tycker inte att Sverige lever upp till sitt ansvar mot sina nära grannar. Det finns många viktiga saker som vi skulle kunna göra för att bedriva en aktiv Östeuropapolitik. Till att börja med måste vi bli generösare. Från centerns sida har vi föreslagit en tredubbling av det svenska Östeuropastödet. Vi har också föreslagit att det skall kunna ingå särskilt förmånliga statsgaranterade lån som en del i detta. Vi tycker att vi nu bör sätta i gång en process för att bygga upp ett nordeuropeiskt samabete, ett utvidgat nordiskt samarbete, på det ekonomiska, handelspolitiska, kulturella och sociala området. Detta samarbete skall omfatta de nordiska länderna, de baltiska republikerna, Polen, Nordtyskland och kanske även närbelägna områden i Sovjetunionen som Leningradområdet och Karelen. Samarbetsformerna måste naturligtvis variera beroende på olika områdens status. Sverige skulle nu kunna ta initiativ till en process som skulle få stor betydelse för framtiden. Vi måste på ett mera aktivt sätt stödja de baltiska staternas strävanden efter frigörelse. Vi skall inte bara göra det genom positiva uttalanden. De är visserligen viktiga, men vi måste också se till att de baltiska staternas situation blir ett viktigt led i ESK arbetet. Den sovjetiska annekteringen av Baltikum är en rest av andra världskriget -- en rest av Nu säger utrikesministern att de baltiska republikerna skall beredas möjlighet att följa ESK processen. Det låter bra. Men vad innebär det? Innebär det att Sverige kommer att arbeta för att de får observatörsstatus? Innebär det att Sverige kommer att arbeta för att de baltiska staternas krav på frihet kommer upp på ESKs dagordning och att Sverige kommer att arbeta för att det skall vara ett självklart mål för ESK-arbetet att också tillförsäkra de baltiska staterna självständighet? Ytterligare ett led i en aktiv Östeuropapolitik måste naturligtvis vara att se till att det europeiska ekonomiska samarbete som byggs upp med EG, EFTA och EES också utvidgas till att omfatta resten av Europa. Det övergripande målet för vår Europapolitik måste vara att skapa en alleuropeisk gemenskap. Den gamla klyvningen av Europa är nu på väg bort. Det är viktigt att se till att Europa inte blir delat på nytt. Det är viktigt att se till att samarbetssträvandena i Europa verkligen kommer att omfatta hela Europa. EG har självfallet en nyckelroll i strävandena att bygga upp ett vidgat europeiskt samarbete. Exakt hur den rollen kommer att se ut vet vi inte i dag, och det vet man inte ens inom EG. EG står inför viktiga vägval. I december påbörjas regeringenskonferenser om bildandet av en ekonomisk union och en politisk union. De kommer att visa vilken väg EG väljer. Om EG utvecklas till basen för en alleuropeisk gemenskap, är det vår uppfattning att Sverige självfallet bör delta. Om EG däremot mera väljer vägen mot att bli en västeuropeisk supermakt, blir situationen annorlunda. Vilken väg EG väljer vet inte ens EG i dag, än mindre vi. Därför är det naturligt att vi bör avvakta EGs eget val innan vi själva tar ställning. Vi bör veta vilket EG vi i så fall skulle ansluta oss till. Och vi bör naturligtvis också veta hur alternativet kommer att se ut. Och det lär vi få veta när EES-förhandlingarna når sitt slutresultat. Det är alldeles uppenbart att den svenska neutraliteten är en grundfråga när vi diskuterar våra relationer till EG. Det finns en del som hävdar att avvecklingen av det kalla kriget skulle ha gjort neutraliteten föråldrad. Det är ett mycket ohistoriskt synsätt. Den svenska neutralitetspolitiken är inte en produkt av det kalla kriget, utan den är ett uttryck för vår vilja att föra en från stormaktsintressen obeoroende utrikes och säkerhetspolitik. Denna neutralitetspolitik är någonting som kommer att vara en stor tillgång för Sverige att föra också i framtiden, i varje fall i den mån som vi i Sverige räknar med att också framtidens värld kommer att kunna innehålla stormaktsmotsättningar. Jag vill gärna göra det erkännandet att det parti här i riksdagen som starkast pläderar för svenskt EG medlemskap, moderaterna, samtidigt markerar att Sverige skall bibehålla sin alliansfria neutralitetspolitik. Ändå är det mig en gåta hur moderaterna kan driva den linjen och ändå hävda att vi nu skall ta ställning för EG-medlemskap, när vi inte vet vad den diskussion som i dag förs inom EG om ett utvidgat säkerhetspolitiskt och även militärpolitiskt samarbete leder till. Vi kan ju inte basera vår säkerhetspolitik på antaganden och tro, utan vi måste ju göra det på en säker grund om vad våra åtgärder innebär för Sverige. Oklarheten över moderaternas uppfattning om neutralitetspolitiken djupnar naturligtvis när man tar del av Carl Bildts uppfattning att det antingen måste ske mycket kraftiga ökningar av det svenska försvarsutgifterna eller att vi söker en allians med Tyskland. Det finns mycket som moderaterna har att förklara, och jag tror att vi alla ser fram emot dessa förklaringar. Herr talman! Enligt centerns uppfattning är det viktigt att Sverige driver en aktiv Europapolitik och spelar en aktiv och pådrivande roll i arbetet för ett utvidgat europeiskt samarbete. Det bör inkludera en generös Östeuropapolitik och arbetet på att skapa ett vidgat nordeuropeiskt samarbete med våra nära grannar. Även arbetet att se till att den europeiska integrationsprocessen inte stannar vid halva Europa utan kommer att omfatta hela Europa. Vårt ställningstagande till Sveriges relationer med EG måste få bli beroende av EGs eget vägval när det gäller den framtida utvecklingen. Men vilken väg vi i Sverige än väljer måste den innebära att vi främjar ett Europa präglat av samarbete, gemenskap och fred.

Herr talman! Europas fred och stabilitet hänger samman med att det palestinska folkets nationella rättigheter garanteras. Därför är det viktigt att också i denna debatt om Europa fördöma den israeliska regeringens terror mot det palestinska folket som nu återigen skördat många offer. Ett nytt Europa växer fram i mycket hög hastighet. Bara för ett år sedan hade ytterst få, om ens någon, kunnat tro att det politiska läge som vi har i dag hade varit möjligt. Hastigheten i förändringarna är både positiva och negativa. Visst är det positivt att vi ser en snabb politisk demokratisering av Östeuropa. Visst är det positivt att vi ser att en bred folklig mobilisering inom loppet av några månader kan skapa historiska förändringar i såväl det egna landet som i världen. Visst är det positivt att Sovjet och USA inlett en nedrustning i Europa. Men hastigheten skapar också problem och risker. Det finns en tendens i denna tid av eufori -- eller skall vi kalla det eurofori -- att inte vilja se nya och förnyade problem som Europa kommer att brottas med. Tyskland som nyss har enats utgör ett exempel. Vår förhoppning är att landet skall kunna bli en stabil och fredlig demokrati. Men för att det skall bli möjligt räcker det inte med, som många tycks tro, att de ''nya'' medborgarna i öst skall lära sig demokrati efter de många åren under SEDs enpartivälde. Det finns också traditioner från det tidigare Västtyskland som inte är demokratiska. Fortfarande finns yrkesförbudet för vänsteraktivister kvar i den tyska lagstiftningen. Fortfarande har inga grundläggande förbättringar skett av de invandrade arbetarnas livsvillkor, trots löftena som gavs för flera år sedan, efter Günter Wallraffs chockartade avslöjanden i reportageboken Längst där nere. I Sverige har Europadebatten egentligen aldrig blivit någon riktig Europadebatt, eftersom den bara har handlat om EG som ju de facto bara innefattar 12 av Europas 34 stater. I dag är debatten kanske på sin lägsta nivå någonsin. Nyligen gick olika restaurangägare ut och påstod sig för några timmar ta betalt med EG-priser. Det får betraktas som ett effektivt och populärt, men inte särskilt sanningsenligt propagandaknep. Den enda fråga som flertalet politiker och journalister, å sin sida, tycks intressera sig för är: Vilket år skall Sverige söka sitt medlemskap? Vänsterpartiet anser att det finns all anledning att fortsätta diskutera konsekvenserna för Sverige vid ett eventuellt medlemskap. Jag vill här lyfta fram dels alliansfriheten och neutralitetens framtida roll, dels vikten av att försvara demokratin och vår nationella suveränitet. Det har sagts att vår alliansfrihet spelat ut sin roll i det nya Europa -- att det nu inte längre finns någon öst--väst-konflikt att förhålla sig till -- och att vi därför utan problem kan ansluta oss till EG. Om så skulle vara fallet, att det inte längre finns någon ''fiende'', varför håller då EG på att bygga en politisk union innefattande en gemensam utrikesoch försvarspolitik? Jag skulle vilja föra fram tre allvarliga anledningar till att det är fortsatt viktigt att värna vårt lands alliansfrihet och neutralitet. 1. Det faktum att en välfärdsmur nu reses mellan öst och väst. Nu är det faktiskt väst som hindrar människor att resa från öst. Det talas om att EG skall ena Europa. I vänsterpartiet har vi efter möten med såväl Europaparlamentsledamöter som EG-kommissionärer förstått att EG, om någonsin alls, i bästa fall kommer att samla hela Europa -- öst och väst -- först kring år 2010--2015. Risken är att östra Europas stater, med söndertrasade ekonomier och svaga fackföreningar, under en lång tidsperiod förvandlas till EGs storbolags egen bakgråd. I stället för att delta i detta borde Sverige, tillsammans med Nordens och EFTAs stater, arbeta för att erbjuda alternativa utvecklingsvägar för Östeuropas stater, där huvudpunkterna borde vara att bygga upp miljövänlig produktion, social rättvisa och demokrati. 2. Den stora risken att vi i stället för den traditionella öst--väst-konflikten nu får se snabbt växande nationella konflikter mellan eller inom olika enskilda stater i Europa. I flera östeuropeiska länder brottas man med allvarliga nationella motsättningar, motsättningar mellan tjecker och slovacker, motsättningar mellan rumäner och ungrare, mellan turkar och bulgarer och konflikter mellan en rad olika nationaliteter inom Jugoslavien och Sovjetunionen. Men även i Västeuropa finns konflikterna: basker i Spanien, korsikaner i Frankrike och hela den nordirländska konflikten. Vi kan förvänta oss många nya och förnyade konflikter i det framtida Europa. Det centralistiskt styrda EG kommer inte att kunna lösa dessa. I stället är det en utveckling av ESK-processen som kan lägga grunden för lösningar på dessa nationalitetskonflikter. Sverige -- alliansfritt och utanför EG -- skulle kunna spela en viktig roll i utvecklingen av ESK-processen. Vänsterpartiet kommer senare i höst tillsammans med övriga nordiska vänsterpartier att lägga fram ett förslag på en ny utvecklad europeisk säkerhetsordning byggd på ESK-processen. 3. Den accelerering som nu sker i nord--sydkonflikten, mellan den absoluta majoritet av världens befolkning som lever i fattigdom och den lilla minoritet i västerlandet som lever i överflöd. Med viss rätt har Europa stått i centrum för det senaste årets politiska debatt. Men för den skull får vi aldrig glömma att den absolut viktigaste frågan att lösa i vår värld är att det varje dag dör 40 000 I den aktuella krisen i Mellanöstern handlar det inte bara om Iraks grova brott mot folkrättens principer. Det finns också inslag i konflikten som kan vara inledningen till en intensifierad nord-- sydkonflikt. En följd av krisen är att flera EG-stater nu öppet talar om vikten av att stärka EGs militära samarbete via den västeuropeiska unionen, WEU. Samtidigt talar NATO-ledare om vikten av att förändra NATOs operationsområde, så att det också kan omfatta den tredje världen. Med andra ord: Det är viktigare än någonsin för Sverige att slå vakt om sin alliansfrihet. Om vi blir medlemmar i EG förs vi med dessa planer -- direkt eller indirekt -- in i olika militärpakter. Vårt land har fortfarande ett gott anseende i flertalet av den tredje världens länder. Därför skulle ett fortsatt alliansfritt Sverige -- utanför EG -- kunna spela en viktig medlande roll i en framtida växande nord--syd-konflikt. Jag skulle med anledning av detta vilja be utrikesministern precisera sig när det gäller EG förslaget att bygga ut det militära samarbetet via WEU-alliansen och hur det påverkar ett svenskt medlemskap i EG. Vår kritik mot ett EG-medlemskap riktar sig också mot den kraftiga inskränkningen av den nationella suveräniteten, som blir följden, och dess allvarliga konsekvenser för demokratin. EG-kommissionens chef Jacques Delors sade i juli 1988 i EG följande: ''Det blir en chock för medlemmarna i de nationella parlamenten när det går upp för dem att inom de kommande tio åren kommer 80 % av all ekonomisk, social, och skatteteknisk lagstiftning från EG och inte från de lagstiftande församlingarna i medlemsländerna.'' Detta inskränker inte bara den nationella suveräniteten utan innebär också en kraftig försämring av demokratin. EGs beslut föreslås inte av, och fattas inte av, något folkvalt parlament. Förslagen läggs av EG-kommissionens tjänstemän och byråkrater -- ofta på inrådan av några av de 3 000 lobbyister som företräder olika storkapitalintressen. Besluten fattas av ministerrådet eller vid konflikter av EG Är det inte ett problem att den djupt odemokratiska EG-strukturen skall fatta beslut som binder vår folkligt valda riksdag? Jacques Delors vill gå vidare och bygga ett koncentriskt Europa där makten ligger i mitten, alltså i Bryssel. Kring denna mitt byggs sedan ett antal ringar av olika EG-stater, följda av en ring EES-bundna EFTA-stater och ytterst Östeuropa bundet av lån från EG. Mot den övriga världen -- bl.a. den fattiga världen -- reses murar. Ett exempel är EGs nya flyktingpolitik, som fastlades i en konvention vid EGs möte i Dublin i somras. Den innebär förstärkt kontroll av EGs yttergränser, gemensam viseringspolitik och straff mot transportbolag som medför passagerare utan nödvändiga inresehandlingar. För mig påminner detta om bygget av en ''Fästning Europa''. Sverige skall förhålla sig till byggandet av denna I stället för denna koncentriska Europatanke -- som vad gäller centralisering av makt för tankarna till de i öst förkastade centralistiska systemen -- vill vi bygga vidare på det regionala samarbetet. Vårt förhållande till EG kan kvarstå vid ett frihandelsavtal som i dag, alternativt ett EES-avtal som innefattar en rad viktiga undantag från EGs regelverk. Samtidigt vill vi stärka det nordiska samarbetet med tonvikt på att försvara sociala landvinningar och utveckla en miljövänlig produktion. Också Östersjöområdet kan i framtiden utvecklas till en betydelsefull region i Europa som satsar på miljövänlig handel och produktion. En utveckling av Östersjösamarbetet är också i de baltiska republikernas intresse av frigörelse. Runt om i Europa -- inom och utom EG -- spinns nya och nygamla nät av regionala samarbetsformer. Parallellt med att utveckla detta måste vårt land intensifiera sitt arbete för en ny internationell ekonomisk ordning -- för att skapa rättvisa mellan nord och syd i vår värld.

Herr talman! Regeringen efterlyser enighet om Europapolitiken. Jag skall göra mitt bästa. Jag kan instämma i det mesta av det som Pär Granstedt och Bertil Måbrink sade. Jag kan också instämma i en del av det som Sten Andersson sade, t.ex. när han talade om Europarådet och ESK som de viktigaste instrumenten för europeiskt samarbete och när han slog fast att folkens rätt till nationellt självbestämmande måste erkännas och respekteras. Jag förutsätter att det svenska folket är ett av dessa folk. Jag håller med Jan-Erik Wikström och Margaretha af Ugglas om att det som händer i Europa är fantastiskt. Det är spännande, det är uppmuntrande och det är också oroande. När Berlinmuren föll öppnades en efterlängtad möjlighet att utan bindningar i det kalla krigets blockmotsättningar skapa ett gränslöst Samarbetseuropa, där människor fritt kan resa inte bara mellan Malmö och Köpenhamn och mellan Köln och Bryssel utan precis lika lätt mellan Tallin och Stockholm, mellan Bukarest och Wien och kanske mellan Odessa och Istanbul. När muren föll, öppnades möjligheten för Europa att äntligen skaka av sig sina gamla kolonialistiska supermaktsambitioner, att ge upp strävan att behärska världen och i stället ta fasta på det europeiska arvets kulturella, humanistiska och civilisatoriska grundvalar. Ja, 1992 skulle kunna bli året då Europa, 500 år efter ockupationen av Amerika, en gång för alla gjorde upp med arvet efter Columbus, slutade uppträda som de fattigas utsugare och de svagas förtryckare, och i stället tog på sig rollen som världens räddare i nöd, som fredsmäklare och miljöskyddare, demokratiförstärkare och kulturspridare. Med Vaclav Havel och likasinnade i den europeiska politikens centrum skulle faktiskt en sådan roll inte vara helt orealistisk. Därför måste vi naturligtvis i början av varje seriös Europadebatt ställa frågan: Vilka idégrundvalar skall Europasamarbetet bygga på? För Europas gröna -- som nu har medlemspartier i hela Europa, från Georgien till Irland, och sammanlagt över 200 parlamentsledamöter i 19 länder -- är några grundbultar centrala: 1. Europasamarbetet skall vara öppet på lika villkor för alla Europas nationer och regioner; gränser för människors rörelsefrihet skall rivas på jämlikt sätt i hela världsdelen. 2. Europasamarbetet skall vara öppet mot resten av världen och inte ta formen av en ''Fästning Europa''; inga utomeuropeer skall få svårare att komma in i Samarbetseuropa än de har i dag att komma in i det splittrade Europa. 3. Europasamarbetet skall stärka freden och minska risken för nya konfrontationsmönster. Vi vill inte ha en ny europeisk militär supermakt. 4. Europasamarbetet skall stärka demokratin och gynna lokalt och regionalt självbestämmande. Bara beträffande viktiga gränsöverskridande problem, t.ex. när det gäller miljöskador och grundläggande mänskliga rättigheter, bör bindande beslut fattas på alleuropeisk nivå. I övrigt bör grundregeln vara närdemokrati, självförvaltning, decentralisering -- och allt vad det har hetat i den svenska debatten om att makten flyttas nedåt och inte uppåt. 5. Europasamarbetet skall ske i former som minskar miljöskador och sociala klyftor. Gränshinder för varor, kapital och tjänster skall undanröjas, förutsatt att detta inte leder till risk för miljöskador och sociala orättvisor. 6. Europasamarbetet skall gynna mångfald och motverka politisk likriktning; i stället skall enskilda länder och regioner känna stimulans att fungera som förebilder, t.ex. genom mer avancerat miljöskydd eller mer solidarisk socialpolitik. Jag vill fråga mina meddebattörer: Finns det någonting i dessa sex grundbultar för det europeiska samarbetet som ni ogillar? Tala då om det, så att vi vet var vi har varandra! Nästa fråga blir hur man organiserar samarbetet i ett sådant Samarbetseuropa. Vi behöver ju inte börja från noll. Sverige som stat är redan med i ett trettiotal europeiska samarbetsorganisationer -- från Europarådet till ECE är ju redan det som många efterlyser, en alleuropeisk miljöorganisation med kontrollverktyg. ECE, som har 33 medlemmar, stod bakom vårens miljökonferens i Bergen och har stått bakom en rad internationella miljökonventioner -- otillräckliga givetvis, men de finns där som en början -- och man har 95 mätstationer i hela världsdelen. Vid sidan av dessa statliga organisationer finns över 500 europeiska samarbetsorganisationer med svenska medlemmar. Någon akut risk för svensk isolering finns bara i fantasin hos vissa svartmålare. Om Europarådet blir -- som det verkar -- ESKs parlament, och om också ECE integreras i en gemensam struktur, skulle ju ett permanent alleuropeisk nätverk, ett Samarbetseuropa, ett Europas FN, faktiskt vara på väg. Men det behövs naturligtvis mycket mer. Vi vill inte ha någon ny järnridå mellan öst och väst. Därför vill jag fråga mina meddebattörer: Anser ni att alla européer, östeuropéer lika väl som västeuropéer, bör ha exakt samma rätt att fritt besöka Sverige? Eller tycker ni att rumäner och ukrainare skall stängas ute, samtidigt som katalaner och sicilianare får fritt tillträde? Ett klart svar på den frågan skulle rensa luften betydligt. Herr talman! Ingen tror ju att regionala organisationer av typ Nordiska rådet, EFTA, Comecon eller Medelhavsorganisationerna plötsligt skulle blomma upp och bli den alleuropeiska samarbetsorganisationen. Men märkligt nog tror man det om en regional västeuropeisk samarbetsorganisation, EG. Det är en illusion. Om EG hade syftat till att bli en demokratisk och decentraliserad freds och miljöorganisation för hela Europa, som ju en del antyder, skulle EG naturligtvis ha reagerat helt annorlunda på murens fall. Då skulle man ha sagt: Nu har förutsättningarna radikalt förändrats jämfört med hur det var i EGs barndom. Låt oss samla alla Europas folk, nationer och regioner till en förutsättningslös konferens om framtidens samarbetsstruktur! Men alla vet ju att EG gjorde tvärtom. EG missade Europatåget. Efter murens fall sade EG: Låt oss påskynda fullbordandet av vårt supermaktsbygge, låt oss påskynda utvecklingen till en integrerad union, via gemensam valuta, gemensam ekonomi, gemensam yttergräns, gemensam utrikes och säkerhetspolitik -- och nu på senare tid också öppet gemensam militärpolitik. Jag lyssnade på en debatt i EG-parlamentet i somras. En orolig ledamot undrade om inte EG nu bygger trösklar mot omvärlden. Då sade EGs utrikesminister Andriessen: Jovisst, och det är meningen. Vi vill ha högre trösklar mot omvärlden. Det skall vara svårare att komma in. Jag träffade EGs ambassadör i Sverige vid riksdagsöppnandet. Han sade att EG inte alls är så öppet som många svenskar tror. Nej, EG är inte öppet. EG bygger nya gränser mot Östeuropa och planerar gemensamma stridskrafter mot framtidsfiender söder och öster om Medelhavet. EG flyttar makt uppåt. EG satsar på en samhällsmodell som -- enligt dess egna experter -- leder till stora miljöskador. Och man försvårar enskilda regioners möjligheter att utgöra miljöförebilder. Det är ett faktum. Det senaste exemplet är Vallonien, som har förbjudit import av miljöfarligt avfall. Det har EG-kommissionen anmält till EG-domstolen, eftersom man anser att det strider mot frihandelsreglerna -- att inte vilja ta hand om andras miljöfarliga avfall. EG är och förblir en västeuropeisk regional samarbetsorganisation vars huvudmål är, som det heter i titeln på ideologen de Clercqs nya bok, att placera ''Europe back at the top''. Det är det man är ute efter. Det är möjligt att Sverige trots allt -- ett högutvecklat industriland som gränsar till EG -- skulle kunna passera EGs nålsöga och bli medlem under 90-talet. Men vad är i så fall priset? Miljöpartiet de gröna har envetet hävdat att redan den partiella anslutning som nu pågår måste leda till total svensk kapitulation inför EG. Är det någon som i dag seriöst kan hävda motsatsen? I början pratades det om undantag. Myndigheterna konstaterade i hemliga utredningar att EG anpassning i ett hundratal fall skulle leda till försämring. Ingvar Carlsson stod här i riksdagen den 22 mars 1989 och lovade att försämringar är pris som vi inte är beredda att betala. Sedan gav EG besked: Inga undantag. Regeringens löften upprepades inte då. I stället kom man i en hemligstämplad probleminventering i maj i år fram till att man lyckats banta ned undantagsbehovet till ett femtiotal allvarliga problem. EG upprepade: Inga permanenta undantag. Och så bantade regeringen vidare, under största sekretess. Den 12 juni hade man kommit ned till åtta hemlighållna undantagskrav. Slutsumman kommer att bli noll. Det blir inga permanenta undantag, det är helt klart. Det har sagts från EGs sida, och det har erkänts inför EFTA-delegationen. Detta betyder att EG-anpassningen leder till ett exempellöst systemskifte. Det är en paketförändring av det svenska systemet som bara kan jämföras med Gustav Vasas reformation. Vad det innebär konkret kommer flera miljöpartister att gå in på i detalj i den efterföljande debatten. Låt mig bara konstatera att vi nu ersätter 14 000 sidor lagtext med EGs lagar. Blir Sverige medlem, så måste vi ersätta 80 000 sidor lagtext med EGs lagar. Att de som avskyr den svenska modellen hurrar i detta avseende är ganska naturligt -- jag kan alltså förstå det. Men att de som har det politiska huvudansvaret för 30 års socialdemokratiskt reformarbete i en handvändning, och i klump, låter detta ske är ganska märkligt. Antingen har socialdemokratin blivit så förborgerligad att man inte ens tar på allvar uppgifter i LO-tidningen om att arbetsmiljö och arbetsrätt hotas av EG-anpassningen. Eller också är arbetarrörelsen vilseförd av sina ledare. Man kan förstå om det är så. I riksdagens senaste utgivna årsbok finns det en särskild rubrik som lyder: Hemlighetsmakeriet kring EG. Där refereras KUs kritik mot hemlighetsmakeriet. Borde inte vi riksdagsledamöter från alla partier -- såväl EG-anhängare som EG-kritiker -- ändå kunna ta på allvar att vi här har godkänt KUs kritik mot hemlighetsmakeriet, och borde vi inte kunna enas om demokratiskt anständiga former för handläggningen av Sveriges Europasamarbete? Det borde vi väl ändå kunna enas om. Är det t.ex. verkligen för mycket begärt att en hederlig, traditionell och gammal fin svensk parlamentarisk utredning får i uppdrag att analysera olika modeller för Europasamarbetet och att öppet publicera sina resultat? Eller skall vi fortsätta med alla interna papper som ingen får tillgång till, hemligstämplar osv.? Hur länge skall vi fortsätta med sådant? Skulle inte alla i demokratins anda kunna enas om att det skall bli slut på sådant? KU har ju sagt sitt, så låt oss nu få en ordentlig sakanalys i öppna former! Det handlar här också om att svenska folket måste få medverka aktivt i processen. Jag tycker att det är bra att moderaterna vill ha en stor nationell debatt. En sådan efterlyste vi här redan för flera år sedan -- men bättre sent än aldrig! Men det handlar också om beslutet. Medlemskap i EG måste enligt 10 kap. 5 § regeringsformen beslutas på samma sätt som en grundlagsändring. Det betyder att det blir beslutande folkomröstning om minst en tiondel av riksdagens ledamöter så begär och en tredjedel bifaller förslaget. Jag frågar därför samtliga partier: Är ni beredda att medverka till att ett eventuellt förslag från regeringens sida om svenskt inträde i EG måste underställas en beslutande folkomröstning i enlighet med 10 kap. 5 § och 8 kap. 15 § Herr talman! I dag kan man läsa i tidningar att Sverige skall bli EG-medlem. Jag har träffat en del av dessa lokala EG-entusiaster. De drömmer om Europa, precis som vi. Men de känner faktiskt inte till alla fakta och detaljer om vad det konkret innebär. Vågar ni som tror på EG ge dem full information? Vågar ni se till att allting publiceras i begriplig form? Vi för gärna en debatt, och det har vi försökt att göra hela tiden, på grundval av konkreta fakta. Vågar ni medverka till detta, kan vi få en riktig, rejäl nationell Europadebatt. Svara gärna på de grundläggande frågorna här, framför allt på den sista frågan: Är ni beredda att medverka till att folket får sista ordet, till att folket i en beslutande folkomröstning få ta ställning och säga ja eller nej till ett eventuellt förslag från regeringens sida om medlemskap i EG?

Herr talman! Jag kan försäkra utrikesministern att jag lyssnar på vad han säger. Jag har lyssnat så noga jag kunnat nu också. Jag lyckades inte riktigt hitta fem skäl i det utrikesministern hade att säga, men låt mig ta upp det viktigaste. Utrikesministern uttrycker återigen oro och ängslan för utvecklingen. Visst kan man vara orolig och ängslig, och visst skall man peka på riskerna. Men jag förstår ändå inte resonemanget. Sovjetunionen behöver ju ett starkt EG. Ryssland behöver ett starkt EG. Det är EG, inte Förenta Staterna, som i dag utarbetar ett hjälpprogram som kommer att riktas mot Ryssland och Sovjetunionen. Det är utrikesministern också medveten om. Det är EG som redan har hunnit sätta upp ett miljöorgan i Budapest. EG har öppnat sina utbildningsprogram för de östeuropeiska länderna. Polen, Ungern och Tjeckoslovakien vill bli medlemmar i EG. Jag förstår inte heller, utrikesministern, på vilket sätt EG skulle bli sämre i dessa länders ögon av att Sverige, Österrike, Norge och Finland blir medlemmar i EG. Det blir väl ett bättre EG; ett EG som kommer att vara ännu mer villigt att hjälpa och stödja utvecklingen i Centraleuropa. Ett EG som blir ännu mer villigt, hoppas jag, att säkra freden, framstegen och demokratin. Jag förstår alltså inte resonemanget. Jag förstår inte heller, utrikesministern, att vi skall böja oss för att någon kommissionär i Bryssel må tycka att det är besvärligt att få in fler medlemsländer. Så tycker ofta byråkrater. Vi har att se till Sveriges nationella intressen. Vi har att välja den väg som är riktig för vårt eget land. Det finns andra starka röster i EG: Thatcher och Kohl samt t.ex. Gonzalez i Spanien, som jag hörde tala i Europarådet för två veckor sedan. Han vill att EG skall utvidgas. Lyssna på de rösterna i stället, utrikesministern! Pär Granstedt! Det går att veta en hel del om EG. EG är traktatsbundet. EG har fasta institutioner. Såsom det utrikespolitiska samarbetet bedrivs i dag, Pär Granstedt, och det är den grund vi har att utgå ifrån, är det traktatmässigt förhindrat att syssla med frågor som berör försvarspolitik. Det har en mycket stark mellanstatlig karaktär. Detta kommer att förändras men det kommer att förändras som en orsak av de nya utmaningarna i Europa. Det är ett europeiskt intresse att Västeuropas nationer i samarbete med Centraleuropas håller samman och utvecklar freden och friheten. Utrikesministern har väl en eller två repliker kvar, så jag skulle önska att vi fick höra om utrikesministern är beredd att ge svenska folket besked om socialdemokratins inställning inför den viktiga valrörelse vi har framför oss. Europafrågorna kommer att bli ett inslag i den här valrörelsen. Jag hoppas att socialdemokratin är beredd att medverka till detta. Jag tycker faktiskt att det är ett demokratiskt krav. Jag tycker också att det är ett demokratiskt krav att vi får besked om hur socialdemokratin ställer sig till detta för nationen så viktiga. Bertil Måbrink tyckte att Europadebatten hade nått en låg nivå när den nådde vardagsmänniskornas nivå, nämligen något så konkret, så trevligt och inspirerande som ett Europamål. Tänk så trevligt att få gå ut en lördag och äta ett Europamål. Då har Europadebatten nått en låg nivå, tyckte Bertil Måbrink. Men det tycker inte vi. Vi moderater tycker att Europafrågorna skall diskuteras utifrån de svenska medborgarnas vardag. Tio av mina kollegor, Bertil Måbrink, kommer i den efterföljande debatten att ta upp de olika viktiga frågorna: miljö, utbildning, fria rörlighets-frågorna, kulturfrågorna. Vi vill diskutera Europafrågan på bred basis. Det tycker vi är viktigt. Jag tyckte att det var positivt att för en gångs skull höra Per Gahrton diskutera Europa från positiva utgångspunkter. Flera av de där punkterna tycker jag var riktigt bra. Vad jag inte förstår, Per Gahrton, är att alla institutioner i Europa är intressanta och bra utom just EG. Det måste ändå vara något unikt med EG -- förutom att EG från att ha omfattat sex medlemsstater nu har blivit tolv -- som gör att Turkiet, Cypern, Malta, Österrike, Polen, Ungern och Tjeckoslovakien i dag vill bli medlemmar. Jag hoppas att på denna lista också kunna få se mitt kära gamla Sverige och övriga nordiska länder.
Herr talman! För några veckor sedan var en delegation från de partier som är företrädda här i riksdagen inbjudna till Europaparlamentet i Strasbourg för att sammanträffa med motsvarande grupp direktvalda parlamentariker. Det var en mycket stimulerande och givande dag. Den andra dagen hade vi tillfälle att sitta på läktaren och lyssna till Europaparlamentets stora debatt om konflikten i Mellanöstern. Presidenten hälsade oss mycket artigt välkomna. Men när man satt där och lyssnade på spanjorer, portugiser, greker och andra som uttalade sig om läget i Mellanöstern, kände man sig på något sätt som kusinen från landet som gärna skulle vilja vara med men som inte var fin nog för att få delta i detta europeiska rådslag. Så mycket bättre då, herr talman, att vi i dag har fått tillfälle att föra den här Jag läste i tidningarna att utrikesministern fick avbryta sin fisketur i Montana för att komma hit i dag. Det tycker jag faktiskt var synd. I denna förtroliga krets kan jag säga att jag känner mig lugnare när utrikesministern fiskar gädda i Montana än när han fiskar röster i Sverige. De inledande anförandena påvisade tydligt skillnaderna mellan partierna i synen på det nya Europa. Om jag gör en kort sammanfattning kan jag konstatera att miljöpartiet och vänsterpartiet säger nej till EG, att moderaterna och folkpartiet säger ja samt att socialdemokraterna och centern säger vänta och se, men håller dörren öppen. Jag tycker mig ändå kunna konstatera att både centern och socialdemokraterna i ganska rask takt är på väg mot en mer positiv syn på ett svenskt medlemskap i EG. Det tycker jag naturligtvis är bra. Jag anser också att utrikesministerns deklaration i dag var väl avvägd, när det gäller både kommentarerna till ESK och synen på Mellanöstern och åtskilligt annat. Jag saknade dock en dimension, som jag finner ganska viktig, nämligen önskan att Sverige aktivt skall kunna bidra till att förbättra och förstärka utvecklingen i Europa. Ett huvudsyfte med vårt medlemskap måste ju vara att vi skall kunna bidra till att förbättra och förstärka den europeiska politiken. Jag tänker exempelvis på ett så viktigt område som miljöpolitiken. På det området är jag övertygad om att Sverige har mycket att ge i EG. Jag tänker vidare på stora avsnitt av socialpolitiken, kanske inte minst alkoholpolitiken. Jag tänker på kulturpolitiken, där EG vid en utvärdering i fjol faktiskt konstaterade att Sverige låg mycket långt framme. Jag nämnde i mitt anförande biståndspolitiken, där det finns klara skillnader mellan medlemsländerna i EG. Debatten kommer lätt att handla om att vi behöver EG för Sveriges skull. Men det är faktiskt också så att EG behöver Sverige för sin egen skull. När man träffar företrädare för medlemsländer som Danmark, Beneluxländerna och Tyskland, så framhåller de oavbrutet detta och säger: Vi behöver de nordiska rösterna i EG. Nu säger utrikesministern att vi inte skall tala om ett medlemskap i EG, därför att riksdagen i ganska bred enighet ställt sig bakom de överläggningar som förs mellan EFTA och EG. Jo, men man kan ju inte inställa all tankeverksamhet med hänvisning till ett tidigare riksdagsbeslut, utan det måste få ges möjligheter att debattera detta. Så snart vi träffar företrädare för EG tar de upp frågan om hur vi ser på ett svenskt medlemskap i EG. Den dialogen tycker jag vi är skyldiga att fullfölja. Jag ställde två enkla frågor till utrikesministern. Den första gällde synen på en ansökan om medlemskap, och jag frågade om det ändå inte var rimligt att en svensk ansökan kunde behandlas inte senare än ansökan från Österrike, Turkiet, Cypern, Malta, Ungern och kanske ytterligare något östeuropeiskt land. Jag vill alltså att vi skall komma med i den förhandlingsomgång som blir den första efter 1993. I min fråga ingick om socialdemokraterna var beredda att medverka till det. Min andra fråga var om regeringen är beredd att uttryckligen verka för att Estland, Lettland och Litauen får en ställning som observatörer i ESK.

Herr talman! Jag tycker det är anmärkningsvärt att utrikesministern i en tio minuter lång replik inte hade ett enda ord att säga om utvecklingen i våra grannländer i öster och söder utom att försöka förklara vad han själv hade sagt och vad Sjevardnadze hade sagt. Det är tyvärr litet symptomatiskt för det jag sade i mitt inledande anförande, nämligen att Sverige inte visar det intresse som vi borde ha för vad som händer i vårt omedelbara grannskap. Sverige tar inte det ansvar för utvecklingen i Baltikum och Östeuropa som vi borde göra. I mitt huvudanförande tog jag upp några konkreta frågeställningar, som jag gärna vill upprepa och be att få klara besked om av utrikesministern. Är regeringen beredd att ta initiativ till ett mer generöst svenskt stöd till utvecklingen i Östeuropa och Baltikum än vad som ligger i denna miljard som skall fördelas på tre år? Kan de baltiska republikerna räkna på att få mer än de relativt fåtaliga miljoner som nu finns tillgängliga? Är Sverige berett att ta inititativ till ett utvidgat nordeuropeiskt samarbete, där vi knyter närmare band på de ekonomiska, kulturella och sociala områdena samt försöker hitta fasta samarbetsformer mellan de nordiska länderna och länder samt länderområden runt Östersjön? Är Sverige berett att driva en sådan fråga? Vad innebär vidare uttalandet om att de baltiska republikerna skall beredas tillfälle att följa ESK processen? I likhet med Jan-Erik Wikström vill jag fråga: Innebär det att Sverige kommer att verka för att de baltiska republikerna får observatörsstatus i ESK? Innebär det att Sverige kommer att arbeta för att uppfyllandet av de baltiska republikernas krav på självständighet blir ett led i ESK processen? Hur kommer Sverige att arbeta för att det ekonomiska samarbete som nu håller på att byggas upp av EG, EFTA och inom EES ram också kommer att inkludera det övriga Europa? Jag tycker det är viktigt att vi får klara besked på dessa områden liksom det är viktigt att Sverige för en klar och tydlig Östeuropa och Nordeuropapolitik. Jag håller gärna med utrikesministern om att det beträffande våra relationer till EG hade varit önskvärt med en bred politisk uppslutning kring en tågordning där vi koncentrerade oss på att få ett så bra EES-avtal som möjligt och på frågan om vad som skall komma efter detta avtal. Om det skall tas ytterligare steg, t.ex. i form av ett medlemskap, får avgöras av vad EES-avtalet ger och framför allt av vad EG är på väg att bli. Margaretha af Ugglas sade att vi ändå vet en hel del om EG. EG är traktatbundet och har sina institutioner, sade hon. Det är naturligtvis riktigt. Vi vet vad EG är i dag, men vi vet inte särskilt mycket om vad EG blir i morgon. Det vet inte heller EG, eftersom man nu skall revidera sina traktater och se över alla institutioner. Det är kanske naturligt för en konservativ politiker att se till det nuvarande och det förgångna. Men när vi skall bestämma om Sveriges framtid är det inte det nuvarande och det förgångna som gäller utan det är framtiden. Riktigt hur framtidens EG kommer att se ut vet varken Margaretha af Ugglas eller jag eller ens Jacques Delors. Mycket kommer att avgöras inom ett år, och jag tycker att det är naturligt att våra relationer till EG får påverkas av hur EG självt bestämmer sig för att utvecklas. Inte minst måste det vara viktigt att ta hänsyn till vad som händer på det säkerhetspolitiska området. Det pågår ändå en debatt om ett inte bara säkerhetspolitiskt utan också militärpolitiskt samarbete. Det pågår en debatt om hur EG, Västeuropa, skall kunna spela en mera aktiv roll inte bara i Europa utan i hela världen, inkl. på det militära planet. Vi kan ju inte bortse från detta. Jag tycker nog att det är viktigt att vi får tydliga besked om var moderaterna står när det gäller innebörden av den svenska alliansfriheten. Det är viktigt med hänsyn till det sätt på vilket moderaterna driver kravet på snabba svenska ställningstaganden i medlemskapsfrågan, och det är naturligtvis särskilt viktigt efter det debattinlägg som Carl Bildt gjorde i söndags. Vi måste få klarhet i hur kraftiga ökningar av de svenska försvarskostnaderna som moderaterna anser nödvändiga, för att inte Sverige skall behöva söka allians med Tyskland.

Herr talman! Jag får väl vänta på utrikesministerns svar i den sista repliken. Han har sex minuter. Margaretha af Ugglas gjorde sig lustig över att jag skulle förmena svenska folket ''EG-målet'', jippot som ägde rum i lördags och som jag tycker var ett prov på mycket låg debattnivå. Där gavs en felaktig bild av det verkliga förhållandet. Det finns inga särskilda EG-priser på restaurang. Titta på Danmark! Om jag inte har alldeles fel, är restaurangpriserna där inte långt efter våra. I Portugal och Spanien är de låga, men det beror ju på att arbetskraften är så billig där och har inte med EG att göra. Vad jag angrep var att man gick ut på det sätt som restaurangägarna gjorde. Det är ett mycket fult sätt att propagera för en sak, ett oriktigt sätt. Per Gahrton ville ha svar på ett antal frågor. Jag kan svara ja, precis som Lasse Werner gjorde här i förra veckan, på frågan om vi anser att alla europeer har rätt att resa fritt. Det tycker vi är en viktig princip. Vi är också för ett alleuropeiskt samarbete och inte ett enbart västeuropeiskt samarbete. Vi säger också bestämt ja till öppenhet och slut på hemlighetsmakeriet i EG-frågorna här hemma. När det gäller folkomröstning kan jag inte svara för mitt parti, men jag kan tala om min personliga uppfattning. Det finns problem i sammanhanget, men personligen är jag sympatiskt inställd till folkomröstning. Det är de svar som jag kan ge till Gahrton. Margaretha af Ugglas har också sagt att man skall förhindra ett militariserat EG, förhindra att EG också blir en försvarsunion, att WEU förverkligas. I en intervju i Dagens Nyheter i dag säger Margaretha af Ugglas att det inte kommer att bli någon sådan union. Att moderaterna kan uttala sig så tvärsäkert om det är märkligt, men alla kontroversiella frågor har moderaterna propagandistiskt hanterat på det sättet. De tror sig kunna skuffa undan problemfrågorna. utvecklas till en försvarsunion, så gör hon ju inte det tillsammans med sina högerkamrater i EG, utan då får nog Margaretha af Ugglas liera sig med vänstern i europa. Då finns det en möjlighet att förhindra förverkligandet av försvarsalliansen Jan-Erik Wikström och andra har talat sig varma för medlemskap. Jag har tagit upp en väldigt viktig aspekt, en viktig principiell fråga, nämligen det odemokratiska i EGs nuvarande struktur. Den springer en gammal liberal som Jan-Erik Wikström undan. Han gör inte en kommentar. Jag vill veta av Jan-Erik Wikström: Vilken är er och folkpartiets inställning till den odemokratiska struktur som EG i dag har när det gäller beslutsfattandet? Har inte Jan-Erik Wikström någon uppfattning om det eller är frågan så besvärlig för Jan-Erik Wikström att han inte vill ta i den och diskutera den?

Herr talman! Det är inte lätt att veta var utrikesministern står. Det är inte så länge sedan det uppgavs att han skulle ha sagt att Sverige bör vara öppet för medlemskapsansökan 1993. Det kanske var ett felaktigt referat, och det är väldigt bra i så fall. Jag välkomnar det. I dag skall vi inte tala om medlemskap över huvud taget, och det är kanske ett framsteg. Om det inte bara är så att man inte vill tala om det i dag, utan att man vill ha en annan debatt nu och komma tillbaka senare, efter valet eller så. Det är ganska fantastiskt att fyra av fem partiföreträdare här inte tycks anse att svensk grundlag är särskilt viktig. De kanske inte har läst på den så noga. Vi tar den på allvar. Jag har tjatat om grundlagen sedan EG-debatten började och sagt att det finns grundlagsaspekter. Nu har justitiedepartementet producerat en PM som vi kommer att kommentera senare. Departementet har i varje fall insett att det finns grundlagsaspekter. Frågan om folkomröstning hör till de aspekterna. Det finns en paragraf i den svenska grundlagen som gör det möjligt att ha beslutande folkomröstning, innan man överlämnar beslutsrätt till övernationellt organ. Det är kanske nödvändigt att påminna om att det är så. Min fråga här är, och det är faktiskt en central fråga för svensk demokrati: Kommer ni fyra som inte har svarat att medverka till att ett eventuellt förslag om svenskt medlemskap i EG enligt regeringsformen underställs svenska folket i en beslutande folkomröstning där det kan säga ja eller nej? Precis så var det i Danmark, i Norge, i Storbritannien, i Irland och ett stort antal av de andra EG medlemsstaterna -- I Norges fall sade folket nej i en folkomröstning. Jag tycker att det är en mycket central fråga i detta läge av EG-debatten att få ett klart besked, så att folket kan få veta att vi i alla fall inte kommer att smygas in i EG. Blir det en folkomröstning, innan Sverige ansöker om medlemskap? Jag begär klart besked av de andra fyra partierna om detta. Jag förstår att man inte kan svara på alla frågor, men vissa frågor kan besvaras med enkla ja eller nej. En sådan fråga är den om rörelsefriheten i hela Europa. Faktum är att det byggs nya murar. Jag har själv sett när österrikisk polis har ryckt ut och stängt den gräns som ungrarna rev ner för några år sedan, därför att Österrike nu är på väg in i EG. Österrike har stängt gränsen mot Östeuropa. Vi vet att många östeuropéer inte ens får komma in som turister i Sverige. Skall det fortsätta på det sättet, eller gäller den fantastiska rörelsefriheten hela Europa? Kan vi få ett klart svar på det? Skall vi bygga murar nu, när vi är rädda för att det kommer fattiga människor från vissa delar av Europa? Omfattas balterna, leningradborna, ukrainarna och vitryssarna av den solidaritet som ni säger är bakgrunden till att ni vill öppna gränserna totalt mot Västeuropa? Vi är beredda att öppna gränserna. Är ni också beredda att göra det i hela världsdelen Europa? Margaretha af Ugglas undrar varför jag tycker om alla andra europeiska samarbetsorganisationer och inte lika bra om EG. I och för sig får EG gärna finnas som den regionala samarbetsorganisation det är. Det är deras sak och inte vår. Det är någonting unikt med EG. EG är en överstatlig organisation där man på central nivå t.o.m. fattar beslut om sockerhalten i marmelad. Jag har aldrig förstått hur liberaler kan tycka om en organisation som på central nivå fattar beslut om minsta detalj. Det är den principiella skillnaden, och det är därför som vi är skeptiska. Margaretha af Ugglas säger här i debatten att mängder av länder vill in i EG. Låt oss anta att det är riktigt, och jag vet också att en del länder har uttalat ett sådant intresse. Samtidigt är det så att nästan ingen vill in i det realt existerande EG, inte ens moderaterna. De vill ändra på EG i vissa avseenden. Och vissa andra EG-vänner vill ändra EG i mycket väsentliga avseenden. Det tycks inte vara någon som älskar det realt existerande EG. Ni älskar era egna drömmar om vad ni tycker att EG borde vara. Om man nu tycker att EG är rätt instrument men vill ha ett annat EG, varför samlar man då inte alla europeiska länder som inte är medlemmar och kommer överens om en gemensam strategi? Då kan man i klump gå in i EG, inte villkorslöst utan efter reella överläggningar om innehållet i framtids-EG. Då skulle det blir förhandlingar i sak. Det sker inte nu. Det sker aldrig med ett enskilt land. Alla enskilda nya medlemmar har fått kapitulera totalt och anta hela EG-paketet. Det skulle vara intressant att höra en reaktion på detta. Om detta vore möjligt skulle inte EG vara EG utan någonting annat. Då skulle vi också vara intresserade av en öppen diskussion. Ni gillar inte heller EG som det är utan ni gillar era egna drömmar om EG. Det realt existerande EG har faktiskt inte så många vänner om man analyserar vad det är folk vill ha. Om ni menar allvar, Sten Andersson t.ex., inbjud då alla i hela världsdelen Europa som inte är medlemmar i EG till en konferens om en gemensam strategi för att se till att hela Europa kommer in under EG-paraplyet. Då blir det egentligen inte ett EG. Det blir mer likt ett Samarbetseuropa som vi hela tiden har talat om.

Herr talman! Återigen: Utrikesministern ser riskerna och inte möjligheterna med ett aktivt svenskt Europaengagemang också i EG. Nu har jag lyssnat noga till utrikesministern, och jag har funnit att det är uppenbart att socialdemokraternas Europapolitik är en om-politik: om, om, om! Moderat Europapolitik är en att-politik, utrikesministern.

Men den nära framtidens EG, Pär Granstedt, kommer vi att veta väsentligt mer om redan efter december månads utgång. I sommar skall traktattexter finnas färdiga. Det dröjer inte så länge, Pär Granstedt, innan sikten är klarare, och därför ser jag fram emot en stimulerande Bara en liten fråga i det sammanhanget. Jag minns att centerpartiet hade en alldeles utmärkt och trevlig försvarsaffisch i förra valrörelsen. Avser ni att ha en likadan eller någon ännu bättre affisch i den valrörelse vi har att se fram emot?

Herr talman! Sten Andersson bekräftade nu i sin replik att det faktiskt är möjligt att företräda precis den åsikt som vi har gjort, nämligen att man kan vara lojal mot riksdagsbeslutet om de pågående förhandlingarna och samtidigt resonera om villkoren för en framtida medlemskapsansökan. Där tror jag alltså att det inte finns någon annan skillnad än den, att vi redan nu tycker oss kunna dra slutsatsen att en ansökan om medlemskap är möjlig under förutsättning att det inte blir några bakslag i den europeiska utvecklingen -- det var ett uttryck som jag använde. Till Per Gahrton: Självfallet anser vi att alla européer skall ha rätt att resa fritt. Jag har faktiskt till invandrarministern ställt en fråga som berör just detta. Det verkar som om Sverige faktiskt har gjort det svårare för ett antal europeiska medborgare att besöka Sverige. Utvecklingen går alltså i visst hänseende i fel riktning. Där har vi nog samma uppfattning. I frågan om folkomröstning säger folkpartiets partistyrelse i ett förslag till vårt landsmöte senare i höst, att folkomröstning kan vara en väg som man skall använda i detta sammanhang. Vi understryker samtidigt att valrörelsen 1991 i praktiken troligen kommer att bli en folkomröstning om vår relation till EG. Bertil Måbrink frågar om jag är nöjd med beslutsstrukturen i EG. Nej, det är jag inte. Det intressanta var att vid vårt besök i Europaparlamentet fann vi att parlamentarikerna genomgående var otillfredsställda med balansen mellan kommissionen och parlamentet. Den debatten finns alltså inom EG. I själva verket tror jag att det är viktigt att också vi där kan medverka till att föra debatten vidare. Sten Andersson avslutade sin replik med att säga att han såg fram emot valrörelsen. Det gör naturligtvis också jag. Det här valet, som alltså på sitt sätt kan komma att bli en folkomröstning om vår relation till EG, skulle möjligen kunna leda till att Sten Andersson i framtiden får tid till ganska mycket fiske, både av öring och av gädda.

Herr talman! Utrikesministern tyckte att jag hängav mig åt debattknep när jag ställde många frågor, trots att han hade så ont om tid. Jag protesterade mot att utrikesministern under en tio minuter lång replik inte hade ett enda ord till övers för våra grannar i öster och i söder. Jag avsåg således inte min situation utan mera detta ointresse för våra grannfolk som utrikesministern demonstrerade på detta sätt. Under det efterföljande sex minuter långa inlägget fick vi tyvärr inte heller särskilt mycket till besked om Sveriges östpolitik. Det enda vi fick reda på var att utrikesministern var ganska nöjd med utrikesministerns uttalanden och agerande i frågan, och det är klart att någon skall vara det också. Det är ju bra att utrikesministern är nöjd med utrikesministern. Däremot fick vi inte reda på om Sverige är berett att höja ambitionsnivån när det gäller att stödja den ekonomiska, ekologiska och demokratiska utvecklingen i de baltiska republikerna, i Polen och på andra håll i Östeuropa. Det klargjordes inte vad ESK-politiken egentligen kommer att innebära för de baltiska republikerna. Kommer Sverige att kräva att man tar upp och får en lösning också på frågan om de baltiska republikernas självständighet som ett led i ESK-processen? Det hade varit värdefullt med ett klart besked på den punkten. Således kvarstår frågetecknen. Tyvärr finns det inget tillfälle till att få dem uträtade här i dag. Men jag lovar att återkomma till Östeuropapolitiken längre fram i höst och därmed ge utrikesministern rikliga tillfällen att närmare utveckla vad Sverige kan göra för att bli bättre på att stödja den demokratiska, ekonomiska och ekologiska utvecklingen i vårt omedelbara gransskap. När det gäller våra EG-relationer anser jag att moderaterna måste försöka klara ut vilken deras syn är på neutralitetspolitikens roll. Om det blir en fortsatt utveckling mot militärt och säkerhetspolitiskt samarbete inom EG, kommer då moderaterna att förorda att Sverige icke söker medlemskap? Eller: Är moderaterna beredda att arbeta för att Sverige skall bli medlem även om det innebär att Sverige deltar i ett militär och säkerhetspolitiskt samarbete? Detta får ju en särskild relief efter resonemangen om alliansen med Tyskland. Det som centern har föreslagit på försvarspolitikens område, Margaretha af Ugglas, är en förstärkning av det svenska försvaret jämfört med i dag, ökade resurser och en effektivisering. Detta tar Carl Bildt till intäkt för att säga att svensk neutralitetspolitik inte klarar ett försvar på den nivån. Då skall vi söka allians med Tyskland. Jag anser att moderaterna vid något tillfälle måste förklara det här.